Fru talman! Börje Vestlund har frågat mig på vilket sätt regeringen avser att främja den strategiska samverkan mellan näringslivet, staten, akademin och fackförbunden i syfte att stärka näringslivets konkurrenskraft. Peter Persson har frågat mig om det kommer några fler propositioner som innehåller en samlad och aktiv näringspolitik eller om de två redan lämnade är att betrakta som regeringens svar på behovet. En aktiv näringspolitik handlar inte bara, som Peter Persson antyder, om att lägga propositioner inom näringspolitikens område. Jag instämmer med Börje Vestlund när det gäller att vi som ett litet, exportberoende land är beroende av ett väl utvecklat samarbete för att Sverige ska bli framgångsrikt i den globala konkurrensen. Det gäller aktörer inom såväl politik, näringsliv och fack som akademi. Det är ett avgörande skäl till varför vi nu formar en innovationsstrategi för Sverige, ett arbete som jag som näringsminister leder. Strategin som regeringen planerar att ta beslut om i höst ska vara en plattform för det långsiktiga arbetet med att förbättra förutsättningarna i Sverige för innovation - nya och bredare sätt att skapa värden och nya lösningar på behov, utmaningar eller efterfrågan. Strategin tas fram i bred dialog med många samhällsaktörer och syftar till sådan strategisk samverkan som Börje Vestlund efterfrågar. Det är också ett uttryck för regeringens ambition att sjösätta ett nytt och mer samlat sätt att arbeta tillsammans för en långsiktig kompetens och kreativitet som kan bidra till innovation för framgångsrika företag, nya jobb och ett mer hållbart samhälle med bättre livskvalitet för alla invånare. För de företag som är verksamma i vårt land är innovation avgörande för konkurrenskraft på alltmer globala marknader. Studier visar att företag som arbetar systematiskt och uthålligt med innovation har högre omsättning, lön, vinst och förädlingsvärde. Regeringen fattar kontinuerligt beslut för att stärka företags och innovationsklimatet i Sverige i linje med ambitionerna i arbetet med innovationsstrategin. De propositioner som Peter Persson pekar på berör små men viktiga frågor som förenklar och förbättrar för företag och medborgare. Som näringsminister är min tydliga ambition med innovationsstrategin att ytterligare stärka förutsättningarna för företagen att bli framgångsrika och skapa jobb och ge exportintäkter. För att ta några exempel: Vi har nyligen beslutat om förstärkningar av det nationella inkubatorsystemet, vi genomför förändringar inom kapitalförsörjningsområdet för att stärka finansieringen i tidiga skeden och vi utreder företagsbeskattningen i syfte att utforma beskattningen så att företagande, investeringar och sysselsättning gynnas. För två veckor sedan tog regeringen ett historiskt beslut för att genom offentlig innovationsupphandling stärka efterfrågan på nya lösningar på trafik-, energi och miljöområdet. Regeringen arbetar nu med en forsknings och innovationsproposition som är planerad att komma i höst. Samverkan mellan näringslivet och universitet och högskolor är en viktig uppgift. Regeringen avser därför att återkomma i denna fråga i propositionen. Samhällsutmaningar som grund för nya samarbeten mellan branscher och kunskapsområden är en grundbult i den näringspolitik jag vill driva för att främja innovation och konkurrenskraft i företagen och driva samhällsutvecklingen framåt. Det bidrar till att forma strategiska samarbeten som Börje Vestlund efterfrågar. Framgångsrika lösningar på angelägna samhällsutmaningar ger globala affärsmöjligheter för företag. Det kan röra allt från ett aktivt och hälsosamt åldrande till nya och mer hållbara sätt att bruka jorden utan att förbruka den. Jag vill avsluta med att understryka att en aktiv näringspolitik för mig handlar om ett gott samspel mellan insatser på olika politikområden som påverkar företags och innovationsklimatet, inte om att lägga fram många propositioner. Jag är också, liksom Börje Vestlund, övertygad om vikten av ett gott samarbete mellan olika aktörer i samhället.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, men jag kan också konstatera att det blir mer och mer pinsamt för den regering som gick till val på att minska arbetslösheten och utanförskapet. Vi kan med facit i hand konstatera att arbetslösheten nu efter drygt fem år är runt 8 procent och ungdomsarbetslösheten nästan 25 procent. Det kan man inte kalla en framgångsrik politik. Tvärtom är det ett stort bakslag. En av orsakerna är enligt min mening att regeringen hela tiden har trott mest på att öka på efterfrågesidan, men fullständigt missat eller struntat i utbudssidan. Den nyliberala idén om att företagen kommer att anställa om man minskar skatterna har visat sig slå fullständigt fel, och den har inte gett fler ungdomar eller långtidsarbetslösa jobb. Fru talman! Avsaknaden av en aktiv näringspolitik har också bidragit till att vi har den arbetsmarknad vi har i dag. Jag har gått igenom alla propositioner som har lagts fram av denna regering när det gäller näringspolitik. Förutom sex budgetpropositioner har man presterat mindre än tio propositioner. Då ska man komma ihåg att ett par av dem har varit formaliapropositioner. Utöver detta har det kommit några skrivelser. Jag är medveten om att näringspolitiken inte enbart produceras på Näringsdepartementet. Det gäller till exempel vissa insatser vad gäller skatter och forskning. Men var är de skarpa förslagen när det gäller den statliga riskkapitallagstiftningen? Vi är alla överens om att vi måste gå igenom den. Det saknas i och för sig inte pengar, men vi har ett regelverk som gör att man inte sätter in dem vid rätt tillfälle. Jag skulle kunna ställa en särskild interpellation om detta. Fru talman! En av de åtgärder regeringen avskaffade när den tillträdde var de så kallade branschprogrammen. Vi har fortsatt att tjata om denna fråga. Ibland har det nästan känts hopplöst, men vi har fortsatt att tjata om dem, helt enkelt därför att de är efterfrågade. De är efterfrågade av branscherna, företagen och akademin. Det kan säkert ha funnits befogad kritik mot de branschprogram som vi utformade. Men principen om samverkan mellan företag, akademi och politik är en angelägen fråga, inte något gammalt sossepåhitt. I näringsutskottet hade vi en föredragning där Vinnova förklarade hur samverkan mellan forskning och företag fungerar i dag. Företagen bjuds in, man diskuterar vad man vill ha ut av forskningen och Vinnova tackar för besöken. Sedan beslutar Vinnova hur det ska bli. Det kan man inte kalla en ordentlig samverkan. Man blir inbjuden men får sedan inte vara med och formulera hur forskningen ska gå till. Så kan det inte fortsätta. Det är dags för regeringen att krypa till korset och erkänna att det var ett misstag att med ett penseldrag slopa branschprogrammen. Vi har som litet, exportberoende land inte råd att ha ideologiska skygglappar när det gäller att stärka företagens konkurrenskraft. Fru talman! Vi socialdemokrater har en rad förslag för att stärka det svenska näringslivet. Framför allt betraktar vi det inte som ett särintresse. Jag vill därför slutligen fråga näringsministern: Förutom den utlovade innovationsstrategin, vilka förslag som kan stärka det svenska näringslivet kommer under nästa riksmöte?

Fru talman! Även jag vill tacka näringsministern för svaret på min interpellation. Vårt lands stora problem och den moderatledda regeringens gigantiska misslyckande är 400 000 arbetslösa, en långtidsarbetslöshet som biter sig fast och en ungdomsarbetslöshet på nära 25 procent. Massarbetslösheten är slöseri med människor och samhällsresurser. Det är regeringens gigantiska misslyckande. Det var därför med stort intresse jag studerade vad Annie Lööf uträttat på sitt viktiga område som näringsminister. Jag vill be henne om överseende; jag var inte detaljrik nog i mina studier. Jag skrev i min interpellation att hon presterat två propositioner på åtta månader. Det var en kraftig överdrift. Det har kommit en proposition, Några frågor om Patentbesvärsrätten . Det är vad näringsministern har presterat under åtta månader. Annie Lööf anför helt korrekt i sitt interpellationssvar att det inte ensidigt är hennes ansvarsområde. Näringspolitiken samverkar också med andra politikområden för att åstadkomma en utveckling som ger tillväxt i landet och arbete åt människor. Jag vill fråga Annie Lööf: Är du nöjd med denna samverkan och den kraft inom andra politikområden som ska skapa det ni säger är ett viktigt löfte: full sysselsättning? Det vill jag gärna ha ett svar på. Fru talman! Jag tror i likhet med Börje Vestlund att Annie Lööfs och regeringens stora problem är nyliberalismen. Man klarar inte att formulera en samhällelig politik, utan tror att marknaden ska lösa allting. Man förstår inte politikens vikt och kraft när det gäller näringspolitiken, politikens förmåga att skapa samverkan mellan skilda områden, inte minst mellan näringsliv, fackliga organisationer och högskolor ute i landet. Den kraften förstår man inte utan man har avvecklat de program som tidigare socialdemokratiska regeringar har haft för att utveckla enskilda näringar. Det som är Annie Lööfs stora bidrag i agitationen för att skapa fler jobb är att sänka människors löner. Har sänkta löner bidragit till fler jobb, Annie Lööf? Nu vill du gå vidare som partiordförande i Centern, som du kombinerar ditt ministeruppdrag med, med att sänka alla ingångslöner till 75 procent. Tror du att man åstadkommer en bättre utveckling i landet genom att försämra för människor?

Fru talman! Det som slår mig i Socialdemokraternas argumentation är det kanske inte höga men något magstarka framförandet. Vi kan konstatera att Socialdemokraterna haft en chans så sent som i förrgår att lägga fram förslag som på något sätt dramatiskt skulle gå i den riktning som Börje Vestlund och Peter Persson talar om. Det är ett förslag till vårproposition som är helt befriad från skattefrågorna, som är helt avgörande för näringspolitiken. Som Annie Lööf antydde tidigare är det inte enbart hennes ansvar, utan även Finansdepartementet har ansvar för den här typen av frågor. Jag har tidigare berättat för Peter Persson att hans eget parti, trots att han själv inte riktigt förefaller medveten om det, föreslår en fördubbling av den avgift som arbetsgivarna ska betala för att ha dem som är under 26 år anställda. Om nu olyckan skulle vara framme och ni kommer till makten och inför det, Peter Persson, kommer det att leda till en ökad ungdomsarbetslöshet. Det gäller även den höjda restaurangmomsen. Det är 20 miljarder som ni vill ha i skattehöjningar. Det skulle minska möjligheterna för ungdomar att få arbete. Vad man också kan lägga märke till i ert förslag till vårproposition är att det är rätt mycket fokus på ungdomsarbetslöshet och diskussioner om ungdomsarbetslöshet. Däremot tar man inte upp dessa skattefrågor och inte heller frågan om integration. Den hårda kärnan som verkligen är svår att komma åt i fråga om ungdomsarbetslöshet är invandrarungdomarna i de utsatta områdena. Socialdemokraterna har inte en stavelse, fru talman, om integrationsproblemen i detta förslag till vårproposition. Ni ignorerar dem och struntar i dessa ungdomar som verkligen har det svårt att komma in på arbetsmarknaden. De har inte bara droppat ur gymnasiet utan har också en annan bakgrund än de svenska ungdomarna. Det står inte ett ord om detta. Ni har i ert program att ta bort skatterabatterna som jag nyss nämnde. Det är ungefär 20 miljarder, eller 16. Men det finns också andra skatter som ni vill höja. Om man nu är intresserad av näringspolitik och riskkapitalförsörjning, hur kan man då föreslå att man ska höja marginalskatterna kraftigt? Om Socialdemokraterna kommer till makten så kommer innovatörerna, de som ska göra innovationerna, att möta väsentligt höjda marginalskatter. Vi har i dag redan tyvärr världens högsta marginalskatter. Socialdemokraterna talar om innovationer, nyskapande och entreprenörer. Men de vill beskatta dessa hårdare än i något annat OECD-land. Vad är egentligen er position beträffande förmögenhetsskatten och dem som skulle kunna ställa upp med riskvilligt kapital? Där är ni inte klara på huruvida ni ska återinföra förmögenhetsskatten eller inte. Det räcker inte att bara snacka. Vi måste också i verkstaden se resultaten av de förslag som ni har lagt fram eller ännu oftare bara antyder.

Fru talman! Jag vill till Carl B Hamilton säga att det var flera intressanta antaganden och påståenden om socialdemokratisk näringspolitik som interpellationsdebatten egentligen inte alls handlar om. Här handlar det om att oppositionen försöker att få svar från näringsministern om på vilket sätt näringsministern ser på sin egen roll när det handlar om att utveckla näringspolitiken i Sverige. Det gäller också de faktorer som andra statsråd i regeringen ansvarar för och på vilket sätt de kan samverka för att skapa mer sysselsättning i Sverige. Det är i och för sig intressant att Carl B Hamilton på sitt vis försöker flytta ansvaret från den som faktiskt har ansvaret i Sverige för den nuvarande politiken, nämligen regeringen. Den har inte heller, enligt de bedömare som jag har kunnat ta del av, lämnat särskilt mycket förslag i vårpropositionen. Han anstränger sig för att flytta fokus till Socialdemokraterna. Vi kommer i god tid före valet att presentera förslag på alla de områden där Carl B Hamilton efterlyser förslag. Skillnaden just nu är att Socialdemokraterna för närvarande inte regerar landet och har de verktyg som Regeringskansliet besitter. Det handlar om möjligheten att lägga fram konkreta förslag som skulle vara mer verksamma än till exempel generella skattelättnader för arbetsgivare som anställer ungdomar under 25 år. Hela den etablerade finanspolitiska världen har dömt ut det som en misslyckad satsning. Låt oss återkomma till detta när vi har presenterat våra konkreta förslag. Just nu är det vår uppgift att syna regeringen i den här frågan. Det ägnar vi interpellationsdebatten åt tillsammans med näringsminister Annie Lööf.
Fru talman! Den här interpellationsdebatten handlar om näringslivets villkor. Det är en bred palett av frågor som kan diskuteras. Jag välkomnar verkligen att Socialdemokraterna vill granska vad näringsministern gör på området. Det är en hel del. För mig är en grundbult att jobb skapas i nya och växande företag runt om i Sverige. Därför är det viktigt att ha goda förutsättningar oavsett om man befinner sig inom tjänstebranschen, RUT-sektorn, stålindustrin eller skogsindustrin. Det är viktigt med grundläggande generella villkor. När jag möter företag ute i verkligheten lyfter de fram många områden som angelägna. Infrastrukturen är ett sådant område. Där lade regeringen fram en proposition till riksdagen på ungefär 500 miljarder för några år sedan, en långsiktig investeringsplan vad gäller infrastrukturen. Vi kommer att återkomma med en kompletterande infrastrukturproposition till hösten. En annan fråga som man lyfter fram som angelägen är sänkta kostnader. Det handlar om sänkta arbetsgivaravgifter. Dem har vi sänkt med 30 miljarder de senaste åren. Det handlar om minskat regelkrångel. Vi har där fått ett trendbrott vad gäller regelförenkling. Det handlar också om att man inte vill se fördubblade arbetsgivaravgifter och en straffbeskattning för att man bor så att man behöver godstrafik med hjälp av lastbil. Synar man Socialdemokraternas förslag ser man att det innebär att de vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga anställda och fördubbla restaurangmomsen. Det finns företag också i den branschen. De vill även införa en lastbilsskatt. Summa summarum innebär detta över 20 miljarder i straffpåslag för det svenska näringslivet. För mig går det inte ihop med de fina ord vi hör här i kammaren om att gynna näringslivet. Låt mig också vara tydlig om en sak. Det handlar om särintresse. Näringslivet kan aldrig vara ett särintresse. Jag vill vara väldigt tydlig på den punkten. Det svenska näringslivet lägger grunden för svensk välfärd, svenska jobb, landsbygdsutveckling och konkurrenskraft i städer och runt om i Sverige. Det är viktigt med näringslivet. Det är inget särintresse utan det som skapar tillväxt, konkurrenskraft och innovationskraft. Vi har genomfört en rad olika insatser de senaste åren. Det har fått en del synliga effekter. Nyföretagandet ökade med 12 procent mellan 2009 och 2010. Attityderna till entreprenörskap bland unga har förbättrats dramatiskt från 2003 till 2008. Vi toppar internationella rankningar vad gäller innovationskraft, konkurrenskraft och kreativitet i världen. Men för att vi ska bibehålla dessa positioner måste vi ligga i startblocken. Det är av den anledningen som vi talar mycket om samverkan inom innovationsstrategin, som kommer att presenteras inom några månader. Samverkan är en käpphäst när vi talar om näringslivet. Det handlar om samverkan mellan det offentliga och näringslivet, samverkan mellan akademier och näringsliv och samverkan mellan det civila samhället och näringslivet. De branschprogram som har funnits tidigare har varit just ett uppifrånkommenderat stuprörssystem. Man har utvärderat branschprogrammen. Det kom en utvärdering 2011 av de fyra branschprogram som har varit i gång under de senaste åren där man just pekar på att det var stuprör, ineffektivt och inte transparent. Vad vi nu gör är att utveckla branschprogrammen. Förra veckan presenterade Vinnova strategiska innovationsområden där man arbetar branschöverskridande inom skogsindustrin, hälso och sjukvårdssektorn och stålindustrin. Branschöverskridande innovationsområden är alltså betydligt mycket smartare än att tubba vissa branscher att utvecklas. För vem visste 2006 att appar och Facebook skulle vara en stor del av kunskapsekonomin 2009 och 2010? Det är farligt att använda socialism som pekpinne när det gäller vilka branscher som ska växa fram.

Fru talman! Jag ska säga en sak till Carl B Hamilton. Varje gång som vi kommer med en antydan till ett litet förslag säger Carl B Hamilton: Skatter, skatter, skatter. Det är tydligen den enda drivkraft som finns i svensk politik om man får tro Carl B Hamilton. Jag tror att det finns betydligt fler saker. Jag ska återgå till vad denna interpellation handlar om, nämligen hur vi ska kunna samverka med företagen. Jag sade mycket tydligt att det kanske fanns en del brister. Men varför avvecklade man då branschprogrammen? Det intressanta var att man genom ett enda pennstreck sade: Tack och adjö, detta är ett gammalmodigt sätt att arbeta. Vi socialdemokrater tycker naturligtvis att det är jättebra att man jobbar branschöverskridande. Det finns ingen motsättning i det. Men när näringsministern säger att viktiga steg har tagits måste jag fråga: Är näringsministern nöjd? Har det blivit bättre för det svenska näringslivet sedan man enligt näringsministern ökat insatserna när det gäller infrastrukturen? Är näringsministern nöjd med det regelförenklingsarbete som har skett? Vi fick för några veckor sedan en rapport från Riksrevisionen. Enligt den var det en absolut majoritet av företagen som inte upplevde att regelkrånglet hade minskat. Tvärtom upplevde de att det hade ökat. Det kan jag förstå på ett sätt därför att de generella regelförenklingarna, som har gällt en huvuddel av företagen, har varit få. Slopandet av revisionsplikten var en, och det finns ett par till. Men i princip har detta arbete inriktats på ganska smala områden där man har haft stor framgång, till exempel på livsmedelsområdet. Jag har berömt landsbygdsministern ett antal gånger för att han har lyckats mycket bra på sitt område. Det gläder mig mycket att åtminstone näringsministern har insikten att näringslivet inte är ett särintresse. Det kanske hon skulle berätta för statsministern. Jag tycker att det var bland de mest hårresande kommentarer som jag har hört. Det är naturligtvis mycket bra med nyföretagande. Men det måste ändå finnas efterfrågan. Vårt stora problem strukturellt med företagen är inte att vi har för få företag eller att för få är företagare, utan det strukturella problemet är att det är för få små företag som växer. Det är för få mellanstora företag som blir stora företag. Här tycker jag att det egentligen inte finns några förslag alls från regeringen. Jag skulle vilja kommentera godstrafiken. Jag vet faktiskt inte vad näringsministern talar om. När lade vi i så fall fram detta förslag? Jag har inte sett det. Det var en kompromiss med bland annat Miljöpartiet. Vi hade inte med det i vårt budgetförslag. Jag tycker därför att detta var en överdrift. Slutligen skulle jag vilja säga något om ungdomar. Varför ska vi ha kvar ett system som alla dömer ut? Det är en mer intressant fråga.

Fru talman! Jag blev ytterligt förvånad över näringsministerns beskrivning att hon var nöjd med andra politikområden som samverkar med hennes eget departement och att Annie Lööf inte är medveten om att ett av de svåraste problemen i dag när det gäller svensk tillväxt är att företag inte kan rekrytera arbetskraft. Det är en mycket allvarlig brist när det gäller tillväxten, trots att vi har 400 000 arbetslösa. Svaret är naturligtvis att den regering som hon ingår i skar ned antalet vuxenutbildningsplatser från 142 000 till 86 000, skar ned antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningen från 45 000 till 19 000 och att man nu ska spara 675 miljoner på högskolan. Nyckeln utbildning för att åstadkomma tillväxt har man alltså försvagat mycket. Jag har läst ett brev från ett antal regionförbund och högskolor i Dalarna och Jönköpings län, som Annie Lööf känner till, och i Gävleborg och Blekinge. De skriver om våndan över att Utbildningsdepartementet flyttar 186 miljoner från deras högskolor till de stora universiteten och att resurser för forskning och utveckling tunnas ut kraftigt. All utvärdering visar att den innovationskraft som vi gärna talar om finns i de mindre och medelstora högskolornas möte med näringslivet ute i landet. Det är där som den kraftigaste utvecklingen finns, och den förstör regeringen genom sin politik. Börje Vestlund, jag är lite förvånad över att vi har en näringsminister som är nöjd med infrastrukturen i vårt land. När det kommer en flinga snö ställer sig godstågen i vänteläge, och persontransporterna försvåras. Ambitionerna på detta område är tämligen blygsamma. Det är klart att man kan räkna upp tioårssatsningar. Man kan förlänga dem till 20 eller 30 år. Då blir det rätt många miljarder. Men man ser inte de brister i vardagen som finns i ett stort antal län och regioner som i dag växer med den nya efterfrågan som finns på förädlade naturtillgångar i vårt land. Jag är förvånad över att näringsministern inte ser den brist på bostäder som finns i tillväxtområden i vårt land. Det handlar om regeringens direkta åtgärd, nämligen att ta bort den stimulans som fanns i ett investeringsbidrag under socialdemokratiska regeringar och som gjorde det ekonomiskt möjligt att bygga och också att bo. Detta är samverkande politikområden för näringspolitik. Men regeringen förstår inte att näringspolitik är en viktig politik och att det är viktigt med ett samhällsengagemang. Det enda som Annie Lööf tror på är marknad, inte en samverkan mellan politik och andra samhällsförhållanden för att åstadkomma utveckling. Det är tragiskt att näringsministern inte inser det.

Herr talman! Ingela Nylund Watz är "förtröten", som man säger i Skåne, över att det här inte är en ensidig debatt mellan ministern och oppositionen. Men så är det i riksdagen. Vi deltar båda två, och det kommer vi att fortsätta göra. Peter Persson tyckte också att det var obehagligt, hörde jag förra fredagen, att jag deltog i en debatt för Alliansens sida, men det kommer jag att göra fortsättningsvis också. Jag är väldigt glad över att kunna delta och belysa de ämnen som olika statsråd tar upp. Jag tycker att det var ett bra besked från Börje Vestlund om att kilometerskatten, som ju är en skatt för dem som har långt avstånd till affären, till kusten eller vad det nu kan vara, som socialdemokratiskt förslag nu är begraven för gott. Det var ett positivt besked som många säkert välkomnar. Till Peter Persson kan jag säga att detta med vuxenutbildningen har att göra med att Peter Perssons parti har använt olika baser för sina statistiska jämförelser över tiden. Detta kommer säkert fram i den fortsatta utbildningspolitiska debatten. Grunden för svensk näringspolitik - och detta är ett arv från Socialdemokraterna ända från 60 och 70-talet som vi delvis fortfarande bär med oss - är att Sverige har byggts som ett löntagarland och inte som ett land för företagare, entreprenörer och innovatörer. Detta går igen i skattesystemet. Det är därför som vi alltid återvänder till detta. Det går igen i arbetsrätten. Det var 70-talets världsbild som skapade de här systemen. I dag är ett företag något annat. Det är individer och inte kollektiv som arbetar där, till exempel. Det tycker jag är den viktiga skillnaden. Därför är det ett otroligt viktigt arbete som Annie Lööf och regeringen har för att göra om Sverige från ett land där näringslivet har varit uppbyggt i korporationer och där synsättet har varit att det i huvudsak ska vara löntagare som arbetar där till ett land byggt på en modern världsbild.

Herr talman! Jag glömde i mitt förra inlägg att kommentera en av de frågor som Carl B Hamilton tog upp i sitt första inlägg, nämligen att han efterlyste socialdemokratiska svar på problematiken med integrationsfrågorna. Låt mig säga att jag kommer från en av de kommuner som kanske lever allra närmast inpå detta. Vi har en öppen arbetslöshet på 26 procent bland de utomnordiska invånarna i Södertälje kommun. Det är också något som jag kommer att diskutera senare med Annie Lööf.

Där har regeringen inget vidare gott renommé, kan jag säga. Den arbetsmarknadspolitik som regeringen har på detta område har helt enkelt inte dugt.
Herr talman! Jag är den första att välkomna Socialdemokraternas nyvaknade intresse för näringslivspolitik. Men när jag lyssnar på vad olika socialdemokratiska företrädare har presenterat i medierna om dessa åtgärder kan jag bara konstatera att det nyvaknade intresset inte har varit idéutvecklande utan snarare en kopieringsmaskin som kopierar antingen det man tidigare har tyckt eller det som alliansregeringen redan har genomfört. Man har föreslagit innovationsupphandlingar. Det är i kraft sedan årsskiftet. Man har föreslagit ett innovationsråd. Det är något som vi arbetar med inom innovationsstrategin, som presenteras under tidig höst. Det är för övrigt ett arbete som Socialdemokraternas partiordförande har varit delaktig i under sin tid som bas för IF Metall. Man har föreslagit en innovationsstrategi som ska tas fram, vilket faktiskt görs. Man har föreslagit att man ska ta fram en mineralstrategi - ett halvår efter att regeringen redan har aviserat för riksdagen att man ska arbeta med en sådan. Detta är den palett för ett innovativt näringsliv som Socialdemokraterna presenterar. Det är inte mycket nytt i detta. Det man dessutom föreslår är att öka arbetsgivaravgifterna för att ha människor under 26 år anställda. Det är en halv miljon människor som nu kommer att vara dubbelt så dyra att ha anställda när man går från 15 procent till drygt 30 procent i arbetsgivaravgifter. Då svarar Socialdemokraterna att den sänkta arbetsgivaravgiften inte har fått någon effekt. Men om man ser till att vi har gått igenom en global lågkonjunktur är det väldigt många unga människor som har kunnat behålla jobbet tack vare de sänkta kostnaderna. Hur många ungdomar tror Socialdemokraterna skulle få behålla arbetet om de blir dubbelt så dyra att ha anställda, om man ser till arbetsgivaravgiften? Enligt de beräkningar som Finansdepartementet har presenterat innebär enbart den dubblerade arbetsgivaravgiften att 18 500 ungdomsjobb är hotade. Jag tycker inte att det är ansvarsfullt. Det ni föreslår är en skattesmäll för det svenska näringslivet med en fördubblad moms på restaurang och cateringtjänster, med fördubblade arbetsgivaravgifter och med en vägslitageavgift, som ni kallar det, i er höstbudget. Det är straffbeskattning, vilket jag tycker rimmar väldigt illa med att bygga näringslivet starkt. Låt mig återkomma till frågan om branschprogrammen. Jag tycker att det är viktigt att man utvecklar branschprogrammen. Det är viktigt att man ser att vi nu arbetar med andra generationens branschprogram. Vi tror inte på kollektiva lösningar där man pekar ut en enskild bransch som ska utvecklas före alla andra. Vi tror på samverkan. Det är av den anledningen som Vinnova i förra veckan utlyste möjligheten till strategiska innovationsområden, likt de strategiska forskningsområden som regeringen också arbetar med. Man kan se på exempelvis hur man i Västerbotten arbetar med kreativa näringar och med gruv och mineralnäringen för att utveckla nya, innovativa lösningar för bägge branscherna. Jag tycker att Socialdemokraternas stuprörsprogram är att backa in i framtiden. Man måste vara öppen för att utveckla nya modeller. Jag fick i ett tidigare inlägg en fråga av Börje Vestlund om vilka områden vi kan se nästa år. Under hösten kommer jag som näringsminister att presentera både en mineralstrategi och en innovationsstrategi. Vi kommer att presentera en infrastrukturproposition. Vi kommer att presentera en forsknings och innovationsproposition. Vi kommer att få se ett förslag om ett riskkapitalavdrag. Vi kommer också förhoppningsvis att få se ännu fler sänkta skatter. Jag tror nämligen att det är sänkta kostnader - det som näringslivet efterfrågar - som är det som leder till att fler företag växer, att fler företag vågar anställa och att fler företag står sig i den globala konkurrensen.

Herr talman! Det intressanta med skattesänkardiskussionen är resonemanget att om man sänker skatter kommer fler att bli anställda. Det har ju visat sig att detta inte håller! Detta är den nyliberala idén. Man tror att man kan lösa problemen på det här sättet, men det har visat sig att det inte stämmer. När det gäller de halverade arbetsgivaravgifterna för ungdomar har nästan alla som granskat denna reform inte kunnat se någon effekt eller bara en mycket liten effekt. Sedan återkommer man till sitt älsklingsargument: den globala lågkonjunkturen. Har Annie Lööf glömt bort att Sverige var en tigerekonomi under något år? Vi kallades för tigerekonomi, för vi kom ur den globala lågkonjunkturen så snabbt. Om man tittar på hur konjunkturen utvecklades då kan man se att den sjönk djupt ned men sedan gick upp väldigt snabbt. Man kan inte hela tiden använda argumentet med den globala lågkonjunkturen. Däremot har lågkonjunkturen säkert påverkat vår export. Den har ju också minskat. När det gäller branschprogrammen, slutligen, har vi aldrig någonsin sagt att de ska vara stöpta på precis samma sätt för all framtid. Det tycker jag är en viktig poäng här. Jag tror att det är viktigt att man hela tiden tittar på det. För precis som näringsministern sade - där kan vi faktiskt vara överens - utvecklas det här. Men det finns något som är tråkigt i hela den här diskussionen. Om jag hade haft mer tid skulle jag ha tagit upp detta med det statliga riskkapitalet. Varför har man dragit detta i långbänk så länge? Det är nog den fråga inom näringspolitikens område som är mest utredd. Varför kan man inte komma med konkreta förslag om hur detta ska utformas i framtiden? Det behövs verkligen.

Herr talman! Låt mig först undanröja ett missförstånd, Carl B Hamilton. Jag fylls verkligen inte av obehag över att du uppträder som vaktmanskap för skilda ministrar. Jag ser det som en tillgång i debatten - verkligen. Sedan är jag förvånad över att Annie Lööf som näringsminister inte berör de frågeställningar som jag har tagit upp, nämligen att näringspolitiken handlar om att knyta ihop politikområden. Det handlar om produktion av bostäder, om att ha en fullgod infrastruktur och om att ha en utbildning som gör arbetslösa anställbara i en växande ekonomi. Det har ni inte ägnat någon uppmärksamhet, och jag kan förstå det. De stora skattesänkningarna, som den moderatledda regeringen har genomfört, har ju inneburit dramatiska nedskärningar på dessa områden. Och det förhindrar tillväxten och utvecklingen. Det är en näringspolitik som bara känner en enda riktning, att sänka skatter. Det Annie Lööf vanligen talar mest om är inte utveckling av värdekedjor och mer komplicerade produktionsprocesser. Det är att sänka ingångslöner och att sänka ungdomslöner. Det är Annie Lööfs vanligaste diskussionsinlägg. Och när jag hör dem kan jag längta innerligt efter det gamla Centern, som jag kärt samarbetade med i Jönköpings län i decennier. Flera av dem har nog aldrig varit i närheten av Stureplan. Annie Lööf har nog varit det några gånger för mycket.
Herr talman! Jag kan väl berätta för Peter Persson att jag nog bor mer på landsbygd än vad Peter Persson gör själv i Jönköpings län. Jag kommer från byn Maramö och har aldrig satt min fot, vad gäller boende, kring Stureplan. Nog om detta. Det är viktigt att såväl storstad som landsbygd har möjlighet att utvecklas genom både infrastruktur och boende. Som svar på Peter Perssons fråga lanserade jag för bara en månad sedan Attraktionskraft Sverige om hur vi ska utveckla Sverige vad gäller näringsliv, boendemöjligheter, grundläggande kommersiell service och digital delaktighet och hur vi ska stärka besöksnäringen för att Sverige ska bli ett attraktivt land att verka i, vistas i och bo i. De här delarna är viktiga för att stärka konkurrenskraften i alla delar av Sveriges regioner. Regelförenklingen är också en fråga som har varit på tapeten i interpellationsdebatten. Jag skulle då vilja presentera det som vi lanserade förra veckan, en utredning om ambitionen att det ska vara en dörr in vad gäller uppgiftslämnandet. Det är viktigt att se till att minimera irritationen bland företagare. Det handlar om att skicka samma blanketter till alla olika myndigheter. Vi vill minimera det genom att det ska vara en väg in, och det är vår ambition att så ska ske. En annan del som har varit uppe handlar om sänkta ungdomslöner. Centerpartiet vill inte ha sänkta löner för någon. Vi vill införa introduktionslöner så att fler människor får en lön och ett arbete att gå till. Det ser vi nu att Kommunal, Handels och IF Metall har tagit efter genom de ungdomsavtal som innebär att en ung människa som i dag inte har någon lön får en möjlighet, ett arbete att gå till och en lön att betala sina räkningar med. Det om någonting är solidaritet. Jag välkomnar parternas modiga arbete på det området. För mig har socialism och höjda skatter aldrig varit svaret när det gäller fler jobb, utan det kommer konsekvent att vara så att vi måste arbeta med att generellt förbättra konkurrensvillkoren i hela landet. Då är det regelförenkling, infrastruktur men också skatter som är viktiga för att gynna företag så att de kan anställa fler.